Herr talman! Med anledning av herr Ståhls anförande vill jag än en gång ta upp den konstitutionella frågan, som jag tycker är mycket intressant och viktig i detta sammanhang.

En försvarsminister behöver nämligen inte bry sig om riksdagens uttalande att han skall göra en omfördelning inom budgetens ram, som minskar de totala utgifterna med 172 000 kronor. Det behöver han inte befatta sig med. Riksdagen har att anslå medel. När så skett har Kungl. Maj:t — i detta fall försvarsministern — också rätt att använda de pengarna. Detta är den konstitutionella innebörden av ett sådant beslut. Jag tror att herr talmannen, som är mycket lärd och erfaren på det konstitutionella området, säkerligen kan instämma i vad jag nu framhållit. Jag skulle vilja beteckna det som ett »mygleri» på högsta utskottsnivå att skriva att Kungl. Maj:t skall göra omfördelningar inom ramen för beviljade anslag. Det kan icke vara korrekt att riksdagen ger sådana order till Kungl. Maj:t.
Herr talman! Herr Kellgren använde i början av sitt anförande uttrycket »om vi har en försvarsminister». Jag utgår ifrån att vi är överens om att vi har en försvarsminister.

Hur många gånger riksdagen har lämnat ett uppdrag åt Kungl. Maj:t att göra en sådan justering kan varken herr Kellgren, jag eller någon annan i denna kammare räkna. Därför må det inte heller nu vara någon dödssynd, såsom herr Kellgren helt plötsligt söker göra gällande, att man gör det ännu en gång. Herr Kellgrens resonemang på denna punkt kan inte på något sätt anses hållbart.

Herr talman! Såsom herr Mellqvist tidigare påpekat har statsutskottet sedan flera år tillbaka haft att ta ställning till framställningar om anslagshöjningar till de frivilliga försvarsorganisationerna. Varje år har utskottet skrivit mycket positivt om dessa organisationers verksamhet och om det värde som de har för vårt försvar. Men först i år har man tagit konsekvenserna av dessa po sitiva utlåtanden och gått med på en om också liten höjning av dessa anslag. Vi motionärer hade längre gående önskemål än de som utskottet nu har tillmötesgått, vilket inte är så ovanligt. De önskemål vi hade framställt var grundande på de väl underbyggda anslagsframställningar, som hade kommit från de frivilliga försvarsorganisationerna. Jag vet inte om det förhållandet, att statsutskottet inte helt har tillfredsställt motionärerna, kan vara herr Kellgren till tröst i den av honom diskuterade frågan om statsutskottets och riksdagens konstitutionella rättigheter. Frivilligorganisationernas arbetsuppgifter är sådana som de fått sig ålagda av riksdagen. Dessa uppgifter har ökat under de senare åren och därför är det också nödvändigt att de får mera pengar till sitt förfogande. När riksdagen fattade beslut om VU 60 fastställde vi, att en mycket omfattande komplementutbildning för det värnpliktiga befälet skulle genomföras på frivillig väg, och denna utbildning fick de aktuella organisationerna sig anförtrodda.

Ett annat avsnitt, som omnämndes av herr Mellqvist, gäller utbildning av kvinnor i försvarets tjänst. Dessa kvinnor avses ersätta värnpliktiga, och deras antal uppgår i dag till över 80 000. Det är alltså en avsevärd förstärkning av totalförsvaret som härvidlag sker genom = frivilligorganisationernas = utbildning. Och observera att det inte enbart är fråga om repetitionsutbildning utan om att utbilda denna kvinnliga personal från grunden! Det gäller alltså såväl grundutbildning för deras befattningar som vidmakthållande av deras färdigheter och kunskaper inom krigsorganisationen.

Dessa funktionärer överallt ute i landet arbetar utan någon som helst kontant ersättning för sitt arbete. Man har inte ens möjlighet att ge dem kompensation för de utgifter de har i samband med sin verksamhet — det gäller utgifter för resor och telefon, förlorad arbetsförtjänst m.m. Jag tycker det är ett rimligt krav att riksdagen skall se till att de blygsamma ersättningar som det kan bli fråga om också skall utgå. Här har talats om andra frivilliga organisationer, och vi är alla lika angelägna om att stödja dessa. Men jag ifrågasätter om det finns någon frivilligorganisation av något slag i detta land som arbetar under så knappa ekonomiska omständigheter som de frivilliga försvarsorganisationerna gör. Herr talman! Ett annat förslag som vunnit statsutskottets gehör i år innebär att det skall lämnas bidrag av statsmedel för utbildning av s.k. B-personal. Jag vill bara säga att detta är mycket välkommet och jag utgår från att Kungl. Maj:t i enlighet med statsutskottets förslag — som jag hoppas blir riksdagens uttalade anvisningar — snarast möjligt ser till att beställningen effektueras. I första hand de kvinnliga försvarsorganisationerna har stort behov av att få ifrågavarande rättighet. Här har ställts frågan: Varför skall vi fatta dessa beslut nu, när VK 66 ju ändå aviserar en utredning i år, med möjlighet för riksdagen att nästa år fatta beslut? Låt mig svara att frivilligorganisationerna under många år väntat på utredning och förslag i detta avseende. VU 60 hade bl.a. till uppgift att granska de frivilliga försvarsorganisationernas arbetsförhållanden och framlägga förslag. Uppgiften kunde emellertid inte lösas av VU 60 utan överfördes till VK 66.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

Herr talman! Jag tror att mina partivänner har gått litet vilse när de i detta fall reserverat sig mot utskottsmajoritetens förslag. Jag är för min del motståndare till att enskilda skall finansiera statsutgifter eller statsåligganden på annat sätt än genom skatter. Jag gillar inte att enskilda skall ha lotterier eller ordna försäljningar för att skaffa pengar till det som staten åtagit sig att sköta. Jag har därför vid ett tidigare tillfälle väckt en motion där jag påpekade att staten, om den anser att det bästa sättet att klara uppgifterna är att låta dem skötas av frivilligorganisationer, också skall åta sig att betala till dessa. I första hand anser jag dock att man inte skall ha frivilligorganisationer för att bevara försvarsviljan och hävda fosterlandskärleken. Denna kan man säkerligen hävda på annat sätt. I princip är jag alltså motståndare till frivilligorganisationer. Men jag är i ännu högre grad motståndare till att utnyttja frivilligorganisationerna för de åligganden som staten skall klara och sedan inte betala för det. Jag tycker det är inkonsekvent. Jag opponerade mig emot att ÖB för sin informationsverksamhet skulle disponera pengar som han fick av Wallenberg. Jag tycker det är lika besvärande att Wallenberg och andra även många små intressenter — skall samla ihop pengar för att lot torna och andra frivilligorganisationer skall kunna klara sina uppgifter. Vid tidigare tillfällen har jag sagt att tiden inte är sådan att människor har tid över, utan att de får åsidosätta inkomstmöjligheter om de skall göra dylika insatser. Därför är det naturligt att staten betalar. Om reservanterna alltså principiellt är emot att vara beroende av enskilt intresse när det gäller att klara försvaret borde de inte ha så stor motvilja mot att staten helt och hållet skall stå för kostnaderna. Jag hoppas att den utredning om försvaret som pågår har tagit hänsyn till min uppfattning och på något sätt kommer att klara upp situationen när den framlägger sitt förslag. Jag kan inte förstå annat än att det måste vara sparsamhetsskäl i allmänhet och sparsamhet i fråga om försvaret som ligger bakom detta inhopp. Jag förstår att det inte kan finnas något särskilt principiellt skäl eftersom utskottet redan bestämt sig för att förorda ett ökat anslag till sjövärnskåren. Några principiella skäl hindrade alltså inte herr Kellgren och de andra reservanterna från att acceptera detta ökade anslag. Det kan alltså inte finnas några principiella skäl, utan det mäste röra sig om besparingsskäl, och då tycker jag att reservanternas ställning är betydligt svagare än herr Kellgren ville göra den till.

Jag anser att det är något slags skenradikalism om man tror att man på detta sätt kan spara på försvaret. Det behövs rejälare tag för att spara och jag anser att reservanternas ställningstagande är litet billigt. Det är rejälare att helt enkelt betala det man fordrar att människor skall göra. Om man ändå anser att man vill minska kostnaderna bör man anföra sparsamhetsskäl och ingenting annat. I betraktande av att kostnadsramen är mycket stor — vi räknar med 5 miljarder kronor totalt till försvaret — är detta givetvis småpengar, men man kan vilja räkna dem ändå.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

Herr talman! Det är speciellt försvarsfirman Mellqvist och Ståhl som föranlett mig att begära ordet. Det är ganska märkligt från både konstitutionell och ekonomisk synpunkt att man har gått in för en höjning av dessa anslag. Man talar om att dessa organisationer lever under knapphetens kalla stjärna. I förra veckan, herr talman, diskuterade vi en annan huvudtitel, och det gällde hjälp till sjuka människor. Då ansåg utskottet sig exempelvis icke kunna förändra och höja en tjänst som kostar två lönegrader. Nu betraktar det en utgift på 172 000 kronor som nålpengar. Fru Eriksson i Stockholm förklarar att partivännerna har gått vilse, men jag undrar om inte hon själv håller på att göra det.

Vi bör verkligen komma ihåg att vad vi nu behandlar är frågan om huruvida riksdagen skall besluta om en höjning av anslagen med 172 000 kronor. Kanske jag har varit försumlig, men jag har inte sett att riksdagen ännu har be handlat rambudgeten för försvaret.

Det är från min synpunkt alldeles orimligt, ty den fråga vi nu diskuterar rör, som sagt, om vi skall höja försvarsanslaget med 172 000 kronor eller ej. Sedan kommer den andra frågan. Om herrarna har tänkt sig att vi inom ramen för våra försvarskostnader skall klara av dessa anslagshöjningar, borde vi ha skjutit på ställningstagandet och behandlat allt i ett sammanhang vid senare tillfälle. Man bör inte göra en saxning på detta sätt, även om man är aldrig så försvarsvänlig och anser att inga kostnader när det gäller försvaret är stora nog. När jag yrkar bifall till reservationerna gör jag det därför att jag anser att knapphetens stjärna lyser över alla huvudtitlar. Om någon av dessa kan sägas alltid ha försetts med en vid ram att röra sig inom är det emellertid försvaret. Jag undrar därför om inte fru Eriksson skall försöka hitta vägen tillbaka. Det lär finnas en bok som heter så, och den ger visst anvisningar om hur man skall gå till väga. Herr talman! Enligt min mening finns det både konstitutionella och framför allt ekonomiska skäl för att inte vara så lättsinnig att man höjer dessa anslag. Det finns däremot ingen motivering för att göra det. Jag yrkar därför bifall till reservanternas förslag.

Herr talman! Jag kan i många stycken instämma med fru Eriksson i Stockholm. Jag tycker att hon har en sund och realistisk syn på frågan. Jag instämmer också med henne när hon säger sig hoppas att vi skall få en utredning som verkligen klarlägger dessa problem och komma fram till en lösning så snart som möjligt. Jag tillåter mig ändå att vara mycket tveksam eller att helt enkelt inte tro på möjligheten av att vi skulle kunna ersätta dessa frivilliga organisationer helt och hållet för deras arbetsinsatser. Med tanke på hur många dessa är — det har nämnts så många gånger, att jag inte behöver upprepa det; det rör sig om flera hundra tusen aktiva — skulle vi komma upp i utgiftsposter som är mycket stora och som jag har svårt att föreställa mig att riksdagen skulle kunna ställa till frivilligorganisationernas förfogande. Jag anser tvärtom att det är mycket viktigt för vårt samhälle att ha dessa frivilligorganisationer som arbetar på sitt eget sätt, utan egennytta, men som genom sitt arbete, både reellt — såsom här har sagts tidigare — och även på annat sätt förstärker det svenska försvaret. Vi är dock överens om att vi skall ha ett försvar. Om vi är ense om detta måste vi också vara överens om att detta bör vara så starkt som över huvud taget är möjligt. När det då finns män och kvinnor i organisationer som är intresserade och vill arbeta för saken, kan jag inte förstå varför man inte skall ge dem möjlighet därtill. Vi behöver inte ockra på idealismen. Det ligger så mycket av rent personligt värde för dessa medlemmar i att få kom ma ut i Guds fria natur, att få delta i utbildning och tävlingar i organiserad form eller i kamratlig samvaro över huvud taget i samband med lektioner, kurser och övningar. När nu medlemmarna värdesätter sådana arrangemang, varför skall de inte få möjlighet att delta däri? Varför kan vi inte låta frivilligorganisationerna arbeta på det sätt som de själva finner vara bäst? Om de sätter i gång ett och annat lotteri eller en och annan försäljning för att kunna ordna det trevligt för sig själva, kan jag inte förstå att någon skall behöva ta anstöt därav. Herr talman! Jag har gärna velat framföra dessa synpunkter i anslutning till fru Erikssons i Stockholm anförande. Som jag tidigare sagt delar jag i många stycken hennes uppfattning, men har i andra delar från hennes helt avvikande mening. Jag vill sedan beröra något som utskottet behandlar och som jag tycker är viktigt i detta sammanhang och därför bör uppmärksammas av ledamöterna.

Herr talman! Det tjänar inte så mycket till att här tala om fosterlandskärlek och om vår inställning till de frivilliga organisationerna på detta område, ty vi har väl alla den uppfattningen att dessa i det arbete de bedriver har stor betydelse för vårt land ur många synpunkter. Som en av reservanterna skulle jag vilja erinra om att det i regel brukar vara så att när en utredning pågår hän visas det till denna. Detta har både fru Eriksson i Stockholm och jag många gånger varit med om. Detta är ett av de starkaste skälen till att jag anser den höjning vara tillräcklig som Kungl. Maj:t har gjort. Ytterligare anslagsökningar bör anstå till dess utredningen framlagt sitt betänkande. Det är här inte fråga om någon som helst sparsamhet eller snålhet, utan om en rent principiell inställning. Om en förändring hade vidtagits, borde utskottet klart ha sagt ifrån — såsom herr Mellqvist gjorde i sitt anförande — ati dessa medel skulle tas på övningsansla get eller materielanslaget, men så har inte skett. Därmed har jag i viss mån förklaral varför jag står bakom reservationen Det är inte fråga om någon överilning från min sida utan jag tycker mig ha full täckning för min ståndpunkt. "Det finns en sak som gör att det hela kan ifrågasättas ur viss konstitutionell synpunkt. Riksdagen brukar ge Kungl. Maj:t till känna vad som blivit gjort, men beträffande yrkandet under punkt 44, mom. 1, ger man inte till känna att anslaget ökar med 172 000 kronor. Härmed ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag trodde aldrig att en riksdagsledamot skulle yttra sig så som herr Mellqvist gjorde i sitt senaste anförande — det visade hur litet sans, vett och måtta han lägger i dagen när han blir angripen. Vi behandlar här ett ärende där vi skall besluta, om vi skall bifalla Kungl. Maj:ts förslag eller höja anslaget med 172 000 kronor. Det är den reella frågan i detta sammanhang. Vilken riksdagsledamot som helst kan naturligtvis sedan säga att vid en viss tidpunkt i framtiden skall ifrågakommande kostnader täckas. Visst kan man tala om att de frivilliga organisationerna bör få ersättning speciellt för den utbildning de ger. Jag har själv fått lita till ABF som utbildningscentrum, och vi fick under långa tider arbeta utan att kunna räkna med bidrag för att täcka utgifterna. Inom exempelvis sjukvården arbetar en hel del människor frivilligt. Var skulle vi för övrigt hamna, om vi drog ut konsekvenserna av fru Erikssons resonemang? Ur både konstitutionell och ekonomisk synpunkt anser jag att vi bör följa reservationen.

Herr talman! Vid årets riksdag har väckts en synnerligen intressant motion, nr 771 i denna kammare. Den berör viktigare kulturavsnitt, bl.a. upphandling av konst för statens byggnader. Vid behandlingen av motionen i utskottet har särskilt den passus som gäller anslag till konst för statens byggnader väckt debatt. Resultatet av debatten blev en reservation i utskottet från folkpartiets och centerns sida. Som bekant beslutade 1963 års riksdag att i princip statens byggnader skulle förses med konst motsvarande ett belopp av 1 procent av den sammanlagda kostnaden för nybyggnationen. I propositionen 1963: 103 säger också departementschefen att enprocentsregeln bör tjäna som riktmärke vid den fortsatta beräkningen av medelstilldelningen. Statens konstråd har angivit att nästa års kostnader för nybyggnation beräknas till 620 miljoner kronor. Mot bakgrunden av detta belopp föreslås av regeringen en medelsanvisning för konst på 2,2 miljoner kronor. Enligt regeln skulle kostnaderna väl få uppgå till mellan 5 och 6 miljoner kronor. Det av regeringen föreslagna beloppet är i förhållande till byggnadskostnaderna alldeles för lågt för att tillnärmelsevis motsvara enprocentsregeln som riksda: gen en gång beslutat om. I det läget har fru Gärde Widemar i sin motion föreslagit att konstrådet bemyndigas att i enlighet med sin framställning beställa konst för budgetåret 1968/69 till ett belopp av 2,5 miljoner kronor. Härigenom skulle rådet få bättre möjligheter att inrikta planeringen på enprocentsregelns successiva genomförande. Herr talman! Med det anförda yrkar jag alltså bifall till reservationen vid punkt 2.

Herr talman! Den punkt i utlåtandet som vi nu behandlar gäller ett ämne som återkommer årligen och där vi varje år måste anföra våra speciella synpunkter. Det är riktigt att man en gång i tiden har talat om att 1 procent på den totala byggnadskostnaden skulle användas för konstnärlig utsmyckning. Men erfarenheten har sagt oss att beloppet mycket väl kan varieras i förhållande till byggnadskostnaderna. Man behöver inte slaviskt följa enprocentsregeln. På det ena bygget kan det bli konstnärlig utsmyckning för mindre än 1 procent av byggnadskostnaden, på ett annat kan det bli mera. Det hittills tillämpade systemet har ändock, såvitt jag förstår, varit ganska tillfredsställande, samtidigt som det givit konstnärerna möjligheter att utveckla sin egenart på olika områden. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Vi har på åtskilliga av de punkter, som tillhör detta kulturella avsnitt under åttonde huvudtiteln, årligen en liten diskussion om huruvida Kungl. Maj:t har anvisat tillräckliga medel för de olika ändamålen. Jag är klart medveten om att man på det kulturella området mycket väl på ett meningsfullt sätt skulle kunna utnyttja betydligt större anslag, men å andra sidan måste vid budgetarbetet göras en avvägning mellan olika intressen och önskningar. Och vi har ju alla våra specialområden, som vi särskilt vill omhulda. Men om vi gör en totalbedömning av det som föreslås och signaleras på det avsnitt som gäller kulturfrågorna under åttonde huvudtiteln tror jag vi måste vara överens om att det även i år har skett en betydande förstärkning av medlen till ökad kulturell aktivitet. Därför är det också naturligt att man vid avvägningen inte kan tillgodose alla de olika önskemål som finns. Men jag förmodar att även herr Arvidson vill ge mig rätt i att kulturdelen av åttonde huvudtiteln i år innehåller betydande förstärkningar, som skapar möjligheter för ett rikare kulturliv.

Herr Arvidson nämnde emellertid själv att ersättningen i mitten av 1950-talet var 3 öre per lån, medan den nu är 6 öre. Det innebär en höjning med 100 procent på ungefär tio år. Givetvis kan man, som herr Arvidson gjorde, ta ett statistiskt exempel och säga, att om låneformen inte hade funnits och det i stället sålts så och så många böcker, skulle författarnas inkomster ha varit så och så mycket större. Men jag förmodar att man även inom författarkretsar är helt på det klara med att ordet »om» utgör ett ytterst bräckligt underlag för en sådan här seglats. Det är ju inte uteslutet att den totala försäljningen hade begränsat sig till i stort sett de upplagor som nu utgår, och därför får man väl se de medel som kommer via boklånen som ett plus. Inom utskottsmajoriteten har vi i nuläget, med hänsyn till att vi för inte så länge sedan gjorde betydande justeringar på detta område, inte ansett att tiden är mogen för ytterligare steg på vägen. Vad sedan gäller de nordiska författarstipendierna, så är det ju inte fråga om något egentligt olycksfall i arbetet. Jag vet att man inom departementet haft kontakter och att dessa lett till att den i propositionen redovisade konstruktionen förordas. Jag förmodar att statsrådet Moberg är villig att ge kammaren en redogörelse för det arbete som härvidlag har nedlagts. Mot bakgrund av de uppgifter som lämnats tror jag sålunda inte att man kan tala om ett egentligt olycksfall i arbetet, utan förslaget är tvärtom en produkt av de kontakter som tagits på området. Herr talman! Jag ber att med stöd av det anförda få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Låt mig säga några få ord om de nordiska författarstipendierna. Det har tydligen här och var blivit ett visst missförstånd om relationen mellan Nordiska rådets rekommendation å ena sidan och propositionens och utskottsmajoritetens ställningstagande å den andra. Det har sagts att man inte följt Nordiska rådets rekommendation. Men om man ser på klämmen i Nordiska rådets rekommendation finner man att den är sådan, att den på denna punkt inte ger en helt entydig anvisning. Vad sedan gäller själva konstruktionen vill jag bekräfta uttalandet av utskottets talesman. När vi fick frågan till behandling i departementet, kunde vi konstatera att det inte gick att ta medel ur den nordiska kulturfonden. I det läget tog vi faktiskt en underhandskontakt med Författarfonden och vi kom överens om att det enklaste i denna situation var att medlen för dessa stipendier skulle tas ur fondens fria del. Jag vill emellertid ge herr Arvidson rätt i att man — om detta kulturutbyte utvecklar sig — mycket väl kan överväga ett annat finansieringssätt. Men jag är säker på att den konstruktion som är föreslagen i propositionen och av utskottsmajoriteten är helt till fyllest för nästa budgetår.

Det är inte så ofta jag kan göra det, så det gläder mig alldeles speciellt att vi nu står på samma linje. Det ligger något oriktigt i att dessa 20 000 kronor skall tas ur medel som tillkommer de svenska författarna och inga andra. Särskilt mycket tillförs dem inte genom att deras böcker läses och utlånas den offentliga vägen. Det är emellertid deras pengar, som det brukar heta, hopbragta som ersättning för nyttjande av svensk litteratur. Det är väl ändå något ensidigt att lösa ett in ternordiskt författarproblem — problem är det givetvis, det medger jag gärna — på detta sätt. Man kan lätt få intrycket, att staten vill förplikta författarna att bli donatorer. Om de vill vara det frivilligt, är det helt annorlunda, men jag förmenar, att det här inte rör sig om annat än ett föreläggande till givmildhet, som staten å sin sida inte vill utöva. Jag är dessutom inte säker på att man kan räkna med klar reciprocitet härvidlag från de andra nordiska länderna. Som läget nu är får jag alltså yrka bifall till reservationen B2 vid punkten 3.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten nämnvärt; jag vill bara upprepa att de underhandskontakter vi hade klart ledde fram till att vi borde göra denna konstruktion för nästa år. Innebörden i propositionens och utskottsmajoritetens ståndpunkt är att samma belopp som ställs till förfogande för nordiska författares vistelse i Sverige disponeras för svenska författares besök i andra nordiska länder. Konstruktionen, sådan den föreligger, betyder alltså en öronmärkning av vissa stipendier till att avse besök i de nordiska grannländerna. Enligt min mening borde ingen hesitera att söka ett sådant stipendium.

Herr talman! Kostnadsutvecklingen beträffande såväl de kungl. teatrarna som de övriga statsbidragsberättigade scenerna visar en ganska ogynnsam tendens. De kungl. teatrarna begär för nästa budgetår en anslagsökning med drygt 12 miljoner kronor, varav departementschefen tillstyrker ungefär hälften.

I motionerna I: 361 och II: 460 har hemställts att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte hemställa om tillsättande av en utredning rörande arbetsformerna vid de kungliga teatrarna. Nu kan motionärerna till sin glädje konstatera, att utskottet delar deras uppfattning om betydelsen av rationaliseringar — jag tycker detta är ett mycket viktigt konstaterande på just detta område —, men någon särskild utredning därom vill utskottet inte förorda. Det är alltså där skiljelinjen i uppfattningen går mellan motionärerna och utskottsledamöterna. Motionärerna menar, att det torde vara litet väl sangviniskt att överlämna åt teatrarna att själva söka komma in på de rätta rationaliseringsvägarna, och jag har den uppfattningen, att man nog borde hjälpa dem i starten. Emellertid får jag väl förklara mig nöjd med vad utskottet här har anfört och hoppas, att utskottets förmodan är riktig.

Herr talman! Vid behandlingen av frågan om stödet till landets stadsteatrar och därmed likställda teatrar har utskottet haft att behandla motionerna nr 251 i första kammaren och nr 456 i denna kammare. Motionerna stöder det förslag som framlagts av statens teateroch orkesterråd om ändrade principer för det statliga stödet till landets teatrar. Det förefaller underligt att Kungl. Maj:t och nu också utskottet frångått det förslag som lagts av de organ, som har den direkta tillsynen över teaterverksamheten och som mer än någon annan bör kunna bedöma om nuvarande former för stödet kan anses fungera på ett tillfredsställande sätt. När det gäller den första treårsperioden har vi från stadsteaterstädernas sida verkligen fått praktiska erfarenheter av hur systemet med ett fastställt basår och med uppräkning baserad på statstjänstemannalönerna verkar. Från samtliga kommuner med stadsteatrar och även från Stadsförbundets sida har det framhållits att nu rådande system har uppenbara brister. I verkligheten får kommunerna under det andra och i synnerhet under det tredje eller sista året ta på sig en allt större andel av kostnaderna även för lönerna.

Medeltalet ligger på ungefär 25—30 procent i ökade kommunala kostnader för stadsteatrarna. Om man går till spelåret 1965/66 har den kommunala kostnadsandelen stigit väsentligt. Det finns en rad teaterstäder som hade en stegring av teaterkostnaderna med mellan 70 och 96,1 procent från basåret räknat fram till 1965/66. Kommunernas andel av kostnaderna har fortsatt att öka därför att man har fått ta på sig en allt större del av de verkliga lönekostnaderna, på vilka man utan tvivel borde grunda bidragsbestämmelserna. Löneutvecklingen vid stadsteatrarna bestäms endast till en mindre del av de kollektiva uppgörelserna på arbetsmarknaden. Detta har vi framhållit i motionerna, och det har även understrukits av teateroch orkesterrådet. Det är fråga om personliga lönesättningar och det är fråga om vilka skådespelare och annan personal som man kan knyta till teatrarna. Tillgången på skådespelare är inte heller lysande, i varje fall för landsortsteatrarnas del. Samtliga teatrar får vara med och betala hyfsade löner, om man skall ha en chans att få så bra ensembler som möjligt. Det ställs också krav på att det statliga stödet skall medverka till att teatrarna upprätthåller en hög konstnärlig standard och samtidigt når en vid publik. Det är också rimligt att det statliga stödet ligger på en sådan nivå att det blir till verklig hjälp för de kommuner som kan sägas vara kulturförsörjare, inte bara åt den egna befolkningen i kommunen utan åt hela regioner. De skäl som redovisats varför man inte skulle kunna gå på teateroch orkesterrådets förslag liksom inte heller på motionärernas förslag att grunda statsbidragen på de faktiska lönekostnaderna är i sanning svaga. Kungl. Maj:t och utskottet menar att kommunerna skulle öka kostnaderna i alltför snabb takt och att statsmakterna skulle sakna insyn i verksamheten. Det säger sig självt att kommunerna knappast kan handla oansvarigt och därigenom öka kostnaderna enbart för nöjes skull. Även om staten bidrar med 55 pro cent av den faktiska lönekostnaden måste kommunerna dock betala 45 procent av den, och då försöker de naturligtvis att hålla denna andel på en rimlig nivå. Kommunerna skall dessutom bestrida alla de övriga kostnaderna för teaterverksamheten: lokalkostnader, reklamkostnader, resor m.m. Insynen finns redan genom teateroch orkesterrådet, som har till uppgift att granska statsbidragsansökningarna och se till att inga obefogade personalökningar görs vid berörda teatrar. Vi skall nu fatta ett beslut som kommer att få verkningar under en treårsperiod, och det finns skäl att se till att kostnadsfördelningen inte blir illusorisk. I stället bör statsbidrag med 55 procent på de faktiska lönekostnaderna utgå; då vet både stat och kommuner vad man har att rätta sig efter. Jag ber att få yrka bifall till motionen 456 i denna kammare.

Herr talman! Jag har väckt en motion, som går ut på att den statliga bidragsprocenten till stadsteatrarna och därmed likställda teatrar höjs från nuvarande 55 procent till 66 ?/3 procent.

Det är en långsiktig lösning, varigenom i framtiden den eviga diskussionen om procenthöjningar i någon mån skulle kunna undvikas. Jag ber alltså att få yrka bifall till motionen 456 i denna kammare.

Herr talman! Herr Nordstrandh tycks ha många strängar på sin lyra: på den ena punkten vill han genomföra rationaliseringar för att åstadkomma kostnadsbesparingar av hyggligt format och på nästa punkt vill han öka de statliga utgifterna för i sak samma ändamål. Det är alldeles riktigt som herr Nordstrandh säger att teateroch orkesterrårådet lagt fram ett förslag enligt vilket statsbidrag skulle utges för de faktiska kostnaderna. I allt budgetarbete måste man emellertid ha ett någorlunda fast underlag och möjlighet att med utgångspunkt i detta bedöma kostnadsfaktorerna. Om vi överlåter åt andra att bestämma hur kostnadsfaktorn skall utvecklas, har vi inget grepp på de reella kostnadsfaktorerna i det system som vi nu har valt. Den som har studerat propositionen mera ingående kan konstatera att medan budgetåret 1963 69 som basår. Detta innebär en uppräkning av anslaget med inte mindre än 2 '!/2 milj.kr. på denna punkt. Jag tror att det är klokt att vi även i fortsättningen följer detta system. På så sätt kan vi samtidigt bedriva ett budgetarbete som gör det möjligt att överblicka kostnadskonsekvenserna av de åtaganden vi gör. Jag ber, herr talman, att med stöd av det anförda få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Med tanke just på vad utskottets talesman säger om svårigheterna för statsmakterna att lämna bidrag till stadsteatrarna är det kanske inte så underligt att möjligheterna att få fasta teatrar över hela landet är väldigt små. Vi har i en motion, II: 766, som statsutskottet passat på att avstyrka i detta sammanhang, konstaterat att stora delar av vårt land saknar fast teater. Vi behöver bara tänka på hela västra delen av Mälardalen. Varken städerna Västerås, Eskilstuna eller Örebro har råd med sådan teater. Vidare är sydöstra Sverige, Värmland, Dalarna och större delen av Norrland utan fast teater. Vi motionärer har i detta sammanhang tagit fasta på att teatrarna genom de ändrade kommunikationsförhållandena och genom den ändrade utbildningen i skolorna m.m. har fått karaktären av regionala institutioner. Som fru Hörnlund säger tjänstgör vissa städer som kulturförsörjare för omgivande regioner. Det är alltså någonting nytt som är på väg in i teaterlivet. Vi kan inte blunda för det, även om statsutskottet i viss utsträckning gör det. Vi har framställt ett önskemål om en utredning för att huvudmannaskapet för stadsteatrar skall kunna breddas, kanske genom samarbete med landstingen. Man skulle kunna skapa regionala teatrar, förankrade i hela bygden. I utskottsutlåtandet sägs att statsmakterna inte vill medverka till en sådan utredning. I och för sig har man inte gått emot utredningskravet, men man menar att initiativet borde komma från annat håll. Herr talman, vi motionärer anser att om statsmakterna vill försöka aktivera och stimulera teaterintresset, bör initiativet komma från statsmakterna. Jag har emellertid för dagen inget yrkande på denna punkt.
Herr talman! Herr Lindholm vill göra en budgetteknisk fråga av detta och säger att man måste ha ett fast underlag i budgetarbetet. Jag frågar mig verkligen om det inte är ett fast underlag att ta hänsyn till de verkliga lönekostnaderna. Om man som exempel tar den sektor som gäller den sociala hemhjälpen, utgår till denna verksamhet ett statsbidrag baserat på den faktiska lönekostnaden. Där har man velat sätta in en stimulans. Nu frågar jag mig: Är det inte meningen att man över huvud taget skall stimulera verksamheten inom den kulturella sektorn? När det gäller den sociala hemhjälpen betalas det inte ut statsbidrag på grundval av kostnadsnivån under ett basår, och inte heller tar man skådespelarlönerna till underlag för lönerna till sociala hemhjälpen. Man skulle kunna tänka sig en sådan ordning om man skall vara konsekvent, men det är väl ändå de faktiska kostnaderna som bör utgöra underlag. I utskottsutlåtandet framhålls att man kommer att få ökade kostnader.

Det är alltså kommunerna som under de senaste åren fått bära de starkt ökade kostnaderna. Vad är det nu som håller på att ske, herr Lindholm? Jo, kommunerna får enligt utskottets förslag 2 miljoner mer i kostnader. Förslaget innebär nämligen att staten betalar 55 procent av lönekostnaderna minus 2150 000 kronor. Det tycker jag är fel. Jag tycker att har man sagt att man skall betala 55 procent av lönekostnaderna för denna verksamhet, så bör det också vara 55 procent av den faktiska lönekostnaden.

Herr talman! Förslaget om en höjning av statsanslaget till stadsteatrarna i form av en ny princip för bidragsgivningen står inte, som jag ser det, herr Lindholm, på något sätt i motsats till mitt tidigare i dag framförda krav på rationaliseringar inom de kungliga teatrarna. Rationaliseringar måste givetvis även vidtas vid stadsteatrarna. Jag vågar väl påstå, att åtskilliga stadsteatrar redan inlett hårt kostnadsbesparande rationaliseringar. Men utan en sådan rationalisering torde behovet av ökade statsmedel bli ännu större. I annat fall får kommunerna betala det, och då kräver de rationaliseringar. Jag tycker inte, att det finns något motsatsförhållande mellan dessa ting.

Herr talman! Man har sökt göra gällande att det system som tillämpas är så stelbent att det inte kan få den mjukhet som läget i vissa situationer kräver. Det torde väl inte vara obekant för fru Hörnlund att exempelvis stadsteatrarna i Borås och Malmö under den löpande perioden fått sina statsbidrag omprövade. Diskussionen här gäller ju de totala omkostnaderna, till vilka staten ger ett bidrag på 55 procent. Om man nu överlåter åt kommunerna att själva bygga ut organisationen såsom de vill — det är klart att man kan tycka ati det är intressant att sätta upp ett stort drama med låt säga 30, 40 eller 50 agerande — så är det ju ändå ytterligare en utgift som man bör ha möjlighet att överblicka något så när. När vi alltså talar om detta som en budgetfråga är det inte i och för sig något uttryck för att vi i utskottet skulle ringakta eller undervärdera teaterns betydelse som kulturfaktor i samhället. Om man summerar de ökningar som föreslås i budgeten till teaterverksamhet så kommer man fram till att de: totala ökningen uppgår till 16 miljoner kronor. Jag tycker nog att man med den siffran i minnet kan konstatera att ett betydande intresse visats för denna verksamhet.

Herr talman! För någon timme sedan hade kammaren en lång och livlig debatt om ökade anslag till vissa frivilliga organisationer som statsutskottets majoritet hade gått med på. De som inte ville vara med på höjningen, föreföll det mig, anklagade majoriteten inom utskottet för att vara alltför generös med utgifterna. Ingen i denna kammare torde emellertid kunna rikta den förebråelsen mot mig att jag utvecklar en påfallande aktivitet när det gäller förslag som driver statsutgifterna ytterligare i höjden. När jag gör avsteg från denna linje gör jag det på vad jag betraktar som mycket goda grunder. Förslagen är originella åtminstone så till vida att de i olikhet mot många andra icke tidigare har varit uppe i riksdagen. De avser den estniska befolkningsgruppen. Den har icke uppstått genom frivillig emigration från sitt hemland, utan den har av politiska skäl tvingats att fly därifrån och söka sig en fristad i Sverige. De motioner som jag väckt tillsammans med några partikamrater gäller alltså den estniska minoriteten. I den första motionen har jag föreslagit ett blygsamt belopp, 5 000 kronor, till Estniska sångarförbundet i Sverige. Förbundets körverksamhet har utövats av Sverige-ester under mer än två decennier. Nya verk av kompositörer av estnisk och annan nationalitet har förmedlats till en större allmänhet. Den estniska sångkulturen har gamla anor. Nästa sommar skall sångarfesternas 100-årsjubileum firas vid den sjätte estniska sångarfesten. För närvarande är tolv estniska körer med 600 sångare verksamma i Sverige. Den största av dem, Stockholms estniska manskör, har förutom i Sverige turnerat i USA, Kanada, England, Tyskland och Finland. Estniska sångarförbundet svarar också för utgivande och distribution av noter och sånghäften och för arrangerande av sångarfester. Vi bör vara tacksamma över detta inslag i de många kulturella aktiviteter vi har i vårt land. Särskilt glada bör vi vara Över att den estniska minoriteten kunnat bibehålla och vidareutveckla en sångartradition trots de förhållanden den har levt under. Den traditionen berikar vår egen musikkultur. I en annan motion har jag och några partikamrater föreslagit ett likaledes blygsamt anslag för andra grenar av den estniska kulturverksamheten, nämligen till Estniska författarföreningen och till Esternas representation i Sverige för anordnande av kulturdagar. En stor del av Sverige-esternas kulturella verksamhet utgör ju blott ett led i ett för alla ester i Västerlandet gemensamt kulturarbete. Det gäller framför allt litteraturen, men i Sverige har det även ordnats konstutställningar med deltagande av estniska konstnärer från andra länder. Esternas kulturella verksamhet har varit särskilt livlig inom litteraturen. Under åren 1944—1967 har utanför Estland utgivits 350 skönlitterära originalverk, talrika memoarböcker, nytryck av äldre estnisk litteratur och översättningar från flera andra språk. Årligen publicerar estniska förlag flera tiotal böcker i upplagor på 2 000—3 000 exemplar. Hela denna verksamhet har hittills ägt rum utan samhälleligt stöd. Inget av de länder där esterna nu bor och vilkas medborgare de är har ännu så länge visat beredvillighet att materiellt ;stödja esternas kulturella verksamhet. Framställning om bidrag ur UNESCO:s fonder, bl.a. för att översätta estniska «skönlitterära verk, har inte lett till po sitivt resultat eftersom bestämmelserna är sådana att UNESCO endast kan ge bidrag till medlemsländer, och inget värdland har hittills visat sig villigt att förmedla sådana bidrag. Det största pris för kulturell verksamhet som ester utanför Estland kan komma i åtnjutande av är ett av Esternas representation i Sverige instiftat kulturpris som utdelas årligen. I år har priset utdelats för sjunde gången. Det är på 3000 kronor och kan ges till i Sverige bosatt person av estnisk härkomst eller till estnisk sammanslutning för framstående insats inom litterär, konstnärlig, musikskapande eller allmänt kulturell verksamhet. Nu har Esternas representation i Sverige beslutat att under 1968 anordna kulturdagar för estniska och svenska författare och intellektuella. Representationen har hittills arbetat helt utan stöd från samhället. I vårt land är tjugo estniska författare verksamma som regelbundet skriver på estniska och som har sin givna läsekrets bland esterna i Sverige. Alla författare är anslutna till Estniska författarföreningen i utlandet med säte i Stockholm. Endast två estniska författare har hittills fått medlemskap i Sveriges författareförening. Alla estniska författare har hittills skapat sina verk vid sidan av sitt dagliga arbete. Estniska författarföreningen saknar alla möjligheter att genom stipendier, studiebidrag eller på annat sätt underlätta och stimulera litterärt skapande, vilket skulle behövas för framför allt yngre förmågor som vuxit upp i Sverige och som har fått undermålig undervisning i estniska språket. Statsutskottets femte avdelning har inte i någon del biträtt motionerna, vilket jag livligt beklagar. Jag vill visst inte betrakta ens små anslag som oväsentliga i de stora sammanhangen. Även små belopp blir ju tillsammans stora om de är många. Men i en budget på 38,3 miljarder borde det ändå finnas utrymme för dessa små anslag på tillsammans 15000 kronor till tre angelägna uppgifter. Utskottet åberopar att Estniska kommittén under nästa budgetår erhåller ökat bidrag, och det är riktigt. Men det ökade anslaget kan inte komma de ändamål till godo som jag här talat om. Jag har fäst mig vid att utskottet bl.a. skriver att »vissa möjligheter torde föreligga att genom medel som står till Kungl. Maj:ts disposition tillgodose en del av de ändamål för vilka yrkas bidrag i motionerna ———». Om jag får tolka den skrivningen så att utskottet ändå liksom mina medmotionärer och jag finner ändamålen värda uppmuntran och uppskattning, så skulle det vara glädjande. Men eftersom motionerna inte har fått något stöd i statsutskottets femte avdelning och inte heller hos statsutskottet i plenum fann jag det utsiktslöst att reservera mig för bifall till motionerna och nöjde mig med en blank reservation. Jag har därför, herr talman, inget yrkande vid denna punkt.

Herr talman! Under senare år har många utländska medborgare bosatt sig i Sverige, och vi har nu här i landet ett flertal minoritetsgrupper. Sannolikt är gruppen av finländare den största, men det finns också betydande grupper av andra nationaliteter. Herr Björkman vill nu prioritera några av dem, men jag anser att alla i detta fall skall behandlas lika. Den estniska gruppen är ju inte ensam om att ha ett kulturarv att bevara. Varje minoritet har sin egenart. Därför menar jag att det vore en farlig väg att beträda om vi prioritera de en viss grupp på sätt som herr Björkman önskar. Från och med nästa budgetår kommer också det speciella ungdomsanslaget att tilldelas den estniska ungdomsgruppen. Herr Björkman har här vitsordat att den estniska minoriteten bedriver många aktiviteter, som gruppen enligt herr Björkman tidigare har bekostat själv. Nu befrias man sålunda från de kostnader som varit förenade med gruppens ungdomsverksamhet, och därigenom kan medlen disponeras för andra aktiviteter.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

Herr talman! Det är en omständighet beträffande dessa ester, herr Lindholm, som jag finner det angeläget att ännu en gång understryka, nämligen att de är politiska flyktingar i vårt land. De har flytt från sitt hemland och kan inte återvända dit. Vi har många andra minoritetsgrupper i vårt land, men det är ingen som kan hindra dessa människor från att återvända till sina hemländer, vilket esterna dock icke kan göra. Nu åberopar herr Lindholm att den ena organisationen, Estniska kommittén, som tidigare fått ett anslag på 30 000 kronor under rubriken Bidrag till särskilda kulturella ändamål, nu kommer att få ett ökat anslag under en annan rubrik, nämligen Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet. Detta anslag kommer antagligen att ökas till 40 000—45 000 kronor. Men den andra organisationen, herr Lindholm, alltså Esternas representation i Sverige, som är den enda folkvalda organisationen, får inget anslag. Det kallar jag, herr Lindholm, att prioritera den ena framför den andra. Jag tycker att organisationerna skall vara likaberättigade.
Herr talman! Jag trodde att man kunde se representanterna för en nationalitet som en enhet och inte skulle behöva göra en kategoriklyvning med hänsyn till deras ålder. Det har ju tidigare vitsordats att det varit de äldre bland esterna som betalat den ungdomsverksamhet som förekommit. Vidare är väl detta, herr Björkman, icke den enda nationalitet som på grund av tvång vistas i Sverige. Vi har flyktingar från en rad andra länder, som har sökt sin hemvist här. Vill herr Björkman diskriminera dessa därför att deras egentliga fosterland alltjämt finns kvar men förhållandena i detta ändå är sådana att de inte har möjlighet att vistas där?

Herr talman! Jag vill inte diskriminera någon, herr Lindholm. Jag har ägnat ganska stor uppmärksamhet åt dessa minoriteters problem. Den estniska folkgruppen är den som jag kanske känner bäst till, men jag kan försäkra att den inte är den enda minoritetsgrupp som jag har kontakt med, och jag tänker inte diskriminera någon av de övriga. Det är dock så, herr Lindholm, vilket jag tycker att man skall vara medveten om, att det förekommer verksamheter med olika inriktning även inom den estniska minoritet som lever som flyktingar i vårt land och den nya generationen, deras barn, vilka inte är födda i sitt hemland. Där förekommer exempelvis olika politiska grupperingar, och vi brukar ju inte tycka att detta är felaktigt. Inte heller jag vill förmena esterna att ha olika politiska grupperingar. I detta fall är det en organi sation som får bidrag medan de andra diskrimineras.

Herr talman! Herr Lindholm har såsom utskottets talesman vid flera tillfällen omtalat, att kultursektorn i vårt samhälle genom årets statsverksproposition tillförts en hel del ökade anslag. Jag skall gärna ge honom rätt i att så är förhållandet på åtskilliga punkter, men det finns å andra sidan avsnitt, där nedskärningen gått fram oerhört hårt. Jag skall ta ett par exempel. Av elva begärda tjänster som bedömes som nödvändiga har riksarkivet fått två, landsarkiven får tre av begärda åtta, ortnamnskommissionen ingen mot begärda tio, kungl. biblioteket fyra och en halv mot begärda tjugofyra, nationalmuseet två mot begärda tretton o.s.v. Jag skulle kunna räkna upp flera liknande exempel. Det finns emellertid anledning förmoda, att vissa verksamhetsgrenar på det kulturella fältet, med modern måttstock mätt, är en smula tungrodda och onödigt kostnadskrävande. Och jag återkommer därmed till mina rationaliseringsfunderingar och rationaliseringssträvanden, nu i fråga om museiverksamheten. Jag anser, att om man rätt skall kunna utnyttja tillgängliga resurser på detta område, är en snabb och grundlig översyn av museiverksamheten i landet högeligen önskvärd. Åtskilliga skäl talar för att en samordning mellan oli ka museer kan medföra en kostnadsbesparing. Så har vi t.ex. i Göteborg redan nu lagt praktiskt taget alla museer under en gemensam museistyrelse. Jag skall gärna medge, att detta inte varit så särskilt populärt hos de gamla museicheferna — de är individualister i sin egenskap av vetenskapsmän och har ibland litet svårt att inpassa sig i ett större sammanhang. Men det är bara födslovåndor, skulle jag tro. I åtskilliga städer — även här i Stockholm för den delen — sköter nu varje museum, för att ta några enkla exempel, sin egen katalogisering, sina mikrofilmer, sina visningsapparater. En samordnad administration på flera ställen än i Göteborg — där alltså ett försök gjorts — skulle med all sannolikhet kunna klara dessa och även andra uppgifter på ett effektivare sätt. Det är därför vi i motionsparet I: 359 och 11: 463 hemställt, att riksdagen hos Kungl. Maj:t måtte anhålla om »en samlad översyn över den museala verksamheten i Sverige i syfte att åstadkomma framtida besparingar». Utskottet finner, att de i motionerna upptagna spörsmålen »är eller kommer att bli föremål för överväganden av 1965 års museioch = utställningssakkunniga». Detta är naturligtvis i och för sig ett riktigt påpekande. Man får hoppas, att de sakkunniga också verkligen behandlar spörsmålen, men riktigt säker kan man aldrig vara på detta känsliga område. Ett direkt översändande av motionerna, med ett klart uttalande av riksdagen att de skulle beaktas, hade otvivelaktigt varit bättre. Något har dock åstadkommits genom att utskottet uttalar att »motionärerna tagit upp flera intressanta och betydelsefulla frågor». Jag hoppas, att dessa ord gäller även det motionspar som jag nu talat om. Det är ju inte så ofta ett utskott uttrycker sig på detta sätt, och därmed kan de sakkunniga måhända inte undgå att verkligen på allvar pröva de tankegångar som framförts i motionsparet. Herr talman! Jag har endast velat göra denna kommentar och yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skulle inte ha begärt ordet under denna punkt om inte herr Nordstrandh hade fällt ett par yttranden som jag tycker verkar något egendomliga. Herr Nordstrandh säger, halvt i polemik mot mig, att det har inte varit bara upprustning — det har också varit nedrustning. Och som bevis för att det skett en nedrustning på olika punkter anför herr Nordstrandh att vissa myndigheter inte fått så stor personalökning som de äskat. Men då man får en mindre personalökning än den man äskat, så är det väl i alla fall en viss upprustning som sker, även om den inte får samma omfattning som man önskat. Herr Nordstrandh ansåg att vi kunde ha framhållit i utlåtandet att utredningen skall beakta dessa synpunkter i sitt arbete. Det hade i sak inneburit en uppmaning från statsutskottet till en utredning att beakta de direktiv den redan fått. Det har väl aldrig förekommit tidigare. När de frågor som tas upp i en motion redan är föremål för utredning genom givna direktiv får vi väl förutsätta att utredningens ledamöter läser direktiven och med utgångspunkt i detta gör de bedömningar de har att göra.

Herr talman! Jag beklagar, om herr Lindholm missförstod mig. Jag har inte talat om nedrustning. Jag talade om en oerhört hård nedskärning, men jag borde ha tillagt, att jag avsåg en nedskärning av de begärda anslagen. Jag förmodar, att herr Lindholm förstod det, men det var väl intressant att få tala om att jag inte uttryckte mig tillräckligt klart. Jag hoppas, att det nu inte föreligger något missförstånd på den punkten. Jag litar helt på, herr Lindholm, att de sakkunniga kan läsa direktiv o. s. v., men i direktiven står onekligen ingenting om att de särskilt skall beakta uppslag som förs fram motionsvägen. Jag tror väl, att de gör det, men det hade inte skadat — om utskottet nu hade den uppfattningen att motionärerna är inne på rätta vägar — att göra detta lilla tillägg.

Herr talman! Om jag under den tidigare behandlade punkten, nr 8, var utförlig skall jag nu fatta mig kort. Föreliggande förslag är inte vare sig originellt eller nytt, men under denna punkt har som vanligt fru Kristensson och jag motionerat om att bidrag icke skall utgå till de politiska ungdomsförbundens centrala verksamhet. Vår uppfattning ligger helt i linje med högerpartiets principiella syn på partiernas ställning i ett demokratiskt samhälle. Vi anser således att politiska organisationer icke skall stödjas genom bidrag från samhället. Något nytt har inte inträffat sedan föregående år som föranlett oss att överge denna uppfattning, och jag förmodar att intet heller har inträffat som föranleder majoriteten att ändra uppfattning. Herr talman! Jag yrkar sålunda bifall till reservationerna D2 och D3b vid punkten 19. Jag har samma motivering när det gäller statsbidraget till utbildning av politiska ungdomsledare under punkten 20. Jag ämnar inte ytterligare utveckla motiveringen på den punkten, men jag återkommer till yrkandet.

Herr talman! Vid punkten 19, som gäller bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet, har också fogats reservationen D1. Denna reservation bygger på att ungdomsorganisationerna är i en besvärlig ekonomisk situation. Anslagen till ungdomsorganisationerna har varit i stort sett oförändrade sedan 1964, men kostnaderna för organisationerna har naturligtvis stigit på flera olika sätt. BL. a. telefon-, portooch resekostnaderna ökar helt naturligt, och detta gör att de inte har möjlighet att visa den aktivitet som är önskvärd. Vi har haft glädjen att notera att ungdomsorganisationerna under årens lopp har bedrivit en omfattande verksamhet. För att denna skall kunna fortsätta är det emellertid nödvändigt med en upprustning av anslagsgivningen. De centrala organisationerna spelar stor roll när det gäller ledningen av arbetet och servicen till avdelningar och i rätt stor utsträckning också till distrikt, t.ex. i fråga om distribution av materiel, spridning av uppslag osv. Dessa underorganisationer behöver stöd och hjälp för att kunna utöva en fullgod verksamhet. Enligt min mening är det en god investering att stödja den centrala verksamheten hos våra ungdomsorganisationer. Därför, herr talman, ber jag att med denna korta motivering få yrka bifall till reservationerna D1 och D3a vid denna punkt i statsutskottets utlåtande.

Herr talman! Herr Björkman sade att vad han hade att anföra egentligen inte var någonting originellt eller nytt. Mig förefaller det ganska originellt att högern på något sätt vill deklassera den politiska verksamheten. De som sysslar med politik sysslar ändå med människornas livsfrågor på praktiskt taget alla områden. Därför är det rätt underligt, om man på högerhåll vill sätta en spärr vid de politiska ungdomsförbunden när det gäller det samhälleliga stödet till ungdomsverksamhet. Det kan väl inte förhålla sig så att man inom högerlägret har så dålig erfarenhet av sin egen ungdomsrörelse att detta utgör motivet? Jag vågar försäkra att vi inom vårt parti har haft mycken glädje av vår ungdomsrörelse, och jag skulle tro att andra har gjort samma erfarenhet. Därför menar vi också att det kan ha betydelse för den fortsatta samhälleliga utvecklingen att man ger ett hyggligt stöd även till de politiska ungdomsorganisationerna. Vi har på denna punkt ytterligare frågor att behandla. På en rad andra punkter kommer likaså att beröras en hel del av de förslag som den avslutade ungdomsutredningen har presenterat i sitt betänkande, nr 19 i statens offentliga utredningar år 1967. Detta betänkande har varit föremål för remissbehandling och har från remissmyndigheterna, såvitt jag är rätt underrättad, mötts av ganska positiva svar. En del av dessa har emellertid gått längre än ungdomsutredningen har tänkt sig, och på vissa punkter har man därför funnit det lämpligt med en ytterligare bearbetning inom departementet av dels betänkandet, dels de remissvar som avgivits i anledning därav. Utskottsmajoriteten har på de olika punkter där ungdomsfrågorna behandlas ansett det vara riktigast att avvakta departementets beredning för att få en stor, samlad lösning av ungdomsfrågorna. När vi vill avvakta denna samlade lösning är detta inget som helst uttryck för att vi skulle vilja krypa bakom någonting för att slippa ifrån en utgift i dagsläget. Detta framgår också klart av utskottets uttalande, vari utskottet förutsätter att Kungl. Maj:t till 1969 års riksdag skall framlägga förslag i anledning av denna utredning och de remissvar som i anledning av denna har framkommit. Vi anser det alltså i hög grad önskvärt att någonting väsentligt görs på detta område. Vi tycker emellertid inte att vi skall hålla på att styckevis och delt plottra litet än här och än där, utan vi anser det vara bättre om vi kan få till stånd en samlad lösning och göra en totalbedömning av denna för att med utgångspunkt i detta, inom ramen för de disponibla medlen, göra den för ungdomen bästa tänkbara insatsen. Ur samhällets synpunkt tror jag att det är av betydelse att nå en så kraftfull lösning, att åt ungdomen därmed ges bättre möjligheter än i nuläget. Herr talman! Med stöd av denna motivering hemställer jag om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag tror att herr Lindholm i vad jag yttrade lägger in saker och ting som jag inte riktigt vill kännas vid. Jag sade att det var förslaget som framlagts här som inte var originellt och nytt — vi har haft det under jag vet inte hur många år; men det är möjligt att herr Lindholm finner det originellt och nytt att man håller fast vid en princip år efter år; detta är kanske inte någonting som är särskilt utmärkande för socialdemokraterna. Nu säger herr Lindholm att vi på detta sätt deklasserar den politiska verksamheten. Om jag inte minns fel tror jag detta är en ny karakteristik, herr Lindholm! Förut var det alltid tal om att vi diskriminerade den. Så frågade herr Lindholm: Har högerpartiet möjligtvis dåliga erfarenheter av denna politiska verksamhet? Nej, det vill jag inte påstå. Men jag måste nog säga att jag för min personliga del är en aning tveksam om huruvida aktiviteten verkligen blivit så särskilt mycket större sedan statsanslagen kom till än de var på den tiden då jag var aktiv inom ungdomsrörelsen och då vi inte hade några anslag alls, herr Lindholm! Det var ingen dålig aktivitet som utvecklades på den tiden för att kunna bestrida kostnaderna för den verksamhet som vi bedrev för att nå ett politiskt mål. Det ingick nämligen i verksamheten i en ideell organisation, och vi klagade aldrig över detta, utan vi försökte hitta på alla möjliga saker för att kunna betala utgifterna — och visst hade vi stora utgifter! Men vi gjorde åtminstone vad vi kunde, och det tror jag alla lokala organisationer också gjorde, för att klara upp vår ekonomi.

Herr talman! Jag skall inte ta upp en diskussion här med herr Björkman om huruvida det är originellt eller inte att han står fast vid de principer han har haft tidigare — jag tror inte att han på det avsnittet visar någon större originalitet. Jag hade möjligen hoppats att han skulle utvecklas på ett sådant sätt, att även han skulle inse betydelsen av att man på detta område ger ett samhälleligt stöd åt ungdomen. Visst kan jag liksom herr Björkman säga att vi bekostade allting själva på min tid i ungdomsrörelsen, och vi hade en bra ungdomsrörelse då också. Men, herr Björkman, det var ett helt annat samhälle då än dagens; detta bör vi inte glömma när vi idealiserar vår egen verksamhet i förhållande till den som bedrivs av dagens ungdom.

Herr talman! Under den utrikespolitiska debatt som hölls förra veckan var det två ord som återkom ofta och med eftertryck. Det var orden demokrati och ungdom. Det skedde med all rätt, enär båda orden innefattar begrepp som är väsentliga i vårt samhälle. Demokrati — folkstyrelse — är för oss något självklart, någonting som står över all diskussion och som vi också tror och hoppas för framtiden skall vara oss givet. Det kan synas så med den förankring som demokratin har i vår samhällssyn och i vårt tänkesätt. Men allt som vi finner angeläget och kärt måste vi värna med kraft. Detta gäller självklart också om demokratin i vårt samhälle och om allt som därmed är invävt i mönstret för vår samlevnad. Jag tror att man i detta sammanhang gärna kan använda uttrycket odla, som då får tolkas på det sättet att man gör förutsättningarna så bra som möjligt för demokratins bevarande och fördjupande. Demokratin innebär att så många som möjligt skall få tillfälle att ge någonting av sitt bästa när vi bygger det framtida samhället. I detta avseende har organisationer och föreningar en mycket väsentlig uppgift. Man kan travestera ett annat uttryck och säga att organisationer är fria staters liv. Det är en oemotsäglig sanning. Kanske de fria och frivilliga organisationerna och sammanslutningarna i vår tid och i framtiden har ännu större uppigfter än de haft i förfluten tid. Med de snabba förändringar som sker på alla områden, med den centralisering och koncentra tion som tyvärr i alltför hög grad följer, behöver människorna alla de möjligheter som kan åstadkommas för att få göra sin röst hörd och ge sin mening till känna för att därigenom odla gemenskap och förståelse. I detta sammanhang har organisationer och föreningar en stor uppgift att fylla, det är också därför nödvändigt att vi skapar de bästa betingelserna för deras verksamhet. Det är naturligt att man vid sidan av den ordinarie utbildningen också i föreningsform skaffar sig en kompletterande utbildning och skolning i samhällsarbete och i lagarbete bland kamrater. Det har i vissa diskussioner hävdats att det är svårare nu än tidigare att få ungdomen föreningsaktiv på grund av den längre och intensivare ordinarie utbildningen genom den skolverksamhet som vi har. Det kanske kan synas så, men inte desto mindre är säkerligen behovet av föreningsverksamhet, såsom jag sagt tidigare, angelägnare än någonsin. Men självklart måste organisationernas arbete anpassas till den förändrade situationen. Detta ställer större krav på verksamhetens kvalitet och innehåll, och ökade resurser blir därför nödvändiga. Den aktiva föreningsungdomen i dag har inte tid att på olika vägar arbeta med att skaffa fram ekonomiska resurser för sin verksamhet. Det rimmar för övrigt rätt dåligt med det generösa stöd som tillkommer ungdomarna i deras ordinarie utbildning. Om detta stöd är vi ju ense. "Organisationerna måste kunna arbeta för sina målsättningar, och de skall också kunna ge en samlad bakgrund och framtidsvision av det arbete de sysslar med och de målsättningar de vill eftersträva. Vi märker hur man ibland samlas kring vissa frågor och högröstat ger sin mening till känna. Naturligtvis skall vi inte förmena ungdomen den rätten, men vi bör också se till att den får möjligheter att utföra ett arbete som skapar förståelse och tolerans och som är betydelsefullt för fördjupad aktivitet i samhällsarbetet. Samhällets stöd till ungdomsorganisationerna bör utgå under målsättningen att ta till vara den enskildes inneboende förutsättningar och anlag; detta bör vara den främsta drivkraften bakom samhällets ungdomsoch fritidspolitik. Det ekonomiska stödet till ungdomsverksamheten har inte följt med de ökade behoven. Landsting och kommuner har successivt ökat sitt stöd, men ännu är det ojämnt och otillräckligt. Statens stöd har, som redan framhållits i debatten, varit i stort sett oförändrat sedan 1964. Detta rimmar dåligt med de ökade krav som ställs och måste ställas på verksamheten. När vi under de senaste riksdagarna krävt ökat stöd har riksdagsmajoriteten hänvisat till 1962 års ungdomsutredning. Denna utredning har nu framlagt sitt slutbetänkande, men då hänvisas i stället till fortsatt översyn. Man måste beklaga att regeringen och utskottsmajoriteten inte har vågat sig på något, som inte behöver rubriceras som djärvt men som ändå hade varit bevis på handlingskraft, för att ge ungdomen bättre resurser för dess verksamhet. Förståelse har utskottet tillkännagivit, men det har inte velat ge det viktigaste: pengar. Herr Lindholm sade att man vill vänta ännu ett år för att kunna få en översyn av de förslag som ungdomsutredningen lagt fram och därefter på en gång ge ungdomen ett samlat, ökat stöd. Det låter naturligtvis riktigt, men jag vill hänvisa till den överläggning som vi nyss hade i kammaren om ökat anslag till vissa frivilliga försvarsorganisationer. Utskottet gick där i sitt förslag längre än Kungl. Maj:t, och kammaren beslöt att följa utskottet — vilket jag tycker var riktigt. I den frågan vågade statsutskottet alltså göra en snabbare framtidssatsning än den som föreslagits i propositionen. Jag tycker att utskot tet på detta område, där man fått vänta så länge på ökad satsning, borde kunnat göra någonting liknande. Som herr Mattsson tidigare sagt har vi inom centerpartiet ansett ett ökat stöd till ungdomsorganisationerna angeläget. Vi föreslår en ökning enligt de riktlinjer som 1962 års ungdomsutredning dragit upp och som accepterats av olika remissinstanser. Till herr Björkman vill jag gärna säga några ord om vår kära gamla tvist om huruvida anslag skall utgå till politiska ungdomsorganisationer. Jag instämmer gärna i vad han sade att varken hans förslag eller hans yttrande var originellt — vi har hört det upprepas i många år. Han är emellertid inte helt konsekvent. För en kort stund sedan sade han från denna talarstol att han inte ville diskriminera någon grupp eller någon viss kategori människor, men nu är han beredd att utan vidare diskriminera den ungdom som sysslar med skolning och effektivt samhällsarbete i de politiska ungdomsorganisationerna. Herr talman! Med det anförda ber jag att få instämma i det yrkande som herr Mattsson ställde.

Herr talman! Herr Boo anförde som ett av de bärande skälen för att man skulle föregripa den departementsberedning om ungdomsfrågor som pågår, att riksdagen tidigare i dag när det gällde fjärde huvudtiteln hade fattat beslut i ett ärende som var föremål för utredning. Men, herr Boo, här är det fråga om avvägningar av olika saker. Jag kan erinra om att t.ex. skolöverstyrelsen när det gäller anslag till ungdomsverksamhet har förordat en lägre åldersgräns än den utredningen förordat. Skulle riksdagen nu ta ställning till sådana detaljer i utredningen, där remissmyndigheterna i vissa fall har varit mera positiva än utredningen, betyder det att man binder sig innan den slutliga översynen presenteras för riksdagen. Det är riktigare att vi har händerna fria när vi skall bedöma en total, samlad lösning på de olika ungdomsproblemen. Jag vill framhålla att jag liksom övriga utskottsledamöter anser att det är angeläget att Kungl. Maj:t gör denna beredning så att vi i enlighet med utskottets önskan kan få ett förslag till 1969 års riksdag. Därför menar jag att vi skall lugna oss ett år. Sedan får vi ett förslag som omfattar hela problematiken.

Herr talman! Jag lyssnade med mycket stort intresse till herr Boos anförande. Jag kunde instämma i mycket av vad herr Boo sade om demokrati och ungdom, att vi skulle värna om och fördjupa demokratin, att organisationer är fria staters liv o.s.v. På den punkten, herr Boo, tror jag inte att det råder några meningsskiljaktigheter mellan oss. Men kan vi inte också bli överens om, herr Boo, att dessa organisationer måste bäras upp av idéer och ideal och att medlemmarna måste ha vilja att offra tid och pengar för att uppnå de mål de arbetar för? Se på frikyrkorörelsen, herr Boo! Den har inga statsanslag. Den bärs uppenbarligen av vissa idéer. Man anser att den rörelse, som icke bärs upp av en idé och inte kan driva sin verksamhet på medlemmarnas intresse och offervilja, icke är värd att leva — det läste jag för någon tid sedan i tidningen Dagen. Herr Boo talade mycket om organisationernas anpassning till utvecklingen och att ungdomarna inte hade tid att skaffa fram ekonomiska resurser för att arbeta för sin målsättning. Som exempel nämnde herr Boo att ungdomen samlas och högröstat ger sin mening till känna. Jag har nästan fått den upp fattningen att ungdomarna gör detta utan statsanslag — och vad kan det bero på? Jo, de gör det när de fångas av en idé som de verkligen tycker är värd att arbeta för. Det har jag ingenting emot, om det bara sker under demokratiska och värdiga former. Jag hade hoppats att herr Boo ändå inte skulle gå i direkt polemik med mig; jag trodde det kunde räcka med herr Lindholm. Nu blev ju debatten i alla fall längre än vi hade trott. Mot slutet av sitt anförande höjer herr Boo plötsligt rösten och riktar den kritiken mot mig att jag diskriminerar de politiska ungdomsförbunden. Därvidlag är herr Boo helt ense med herr Lindholm och använder det uttryck denne brukat använda under alla år. Jag förstår att jag inte kan övertyga vare sig herr Lindholm, herr Boo eller någon annan här att det är en princip och en övertygelse jag har. Det är möjligt, herr Boo, att jag är en obotlig idealist, men jag hoppas att jag även i fortsättningen kommer att få vara det!
Herr talman! Jag tyckte att jag var så hänsynsfull jag kunde mot herr Björkman när jag mycket försynt i sista delen av mitt anförande kommenterade hans tidigare yttrande från talarstolen. Jag anser att det är att alltför grovt generalisera, herr Björkman, när man säger att den ungdom som i sin verksamhet är beroende av ekonomiskt stöd inte skulle vara idealister. Det är väl ändå att överdriva nästan intill det omöjligas gräns. Alla ungdomar som vill bedriva verksamhet i organisationer måste ha ekonomiska resurser till det. Sedan är det bara fråga om på vilka vägar pengarna skall skaffas. Jag har den bestämda uppfattningen att det är en riktig, rimlig och ur demokratisk synpunkt bra väg att bevilja medel över statsbudgeten och portionera ut pengarna efter det underlag organisationerna har. Jag är medveten om att vissa politiska ungdomsorganisationer, i synnerhet skolföreningar, får betydande stöd från annat håll. Jag skulle kunna för herr Björkman visa fram exempel som inte är så särskilt lustiga, men jag skall inte göra det. Men jag tycker ändå att det är grovt att säga att de ungdomar, som tar emot samhällets ekonomiska stöd, inte är idealister i sitt arbete. Jag vill därutöver understryka att vi, som jag sade tidigare, måste se till att organisationerna kan arbeta på ett effektivt sätt. Om de har stora arbetsuppgifter, och till äventyrs också har knappt om tid, så måste de få sätta in sitt arbete på väsentliga uppgifter och icke, kanske till övervägande delen, sysla med att på olika vägar skaffa pengar till sin verksamhet. Till herr Lindholm vill jag säga att det är klart att det låter vackert när man säger att man vill göra avvägningar och ta ställning till ett samlat förslag. Men nu har vi väntat i åtskilliga år på ett sådant förslag. Utredningen har varit färdig i så god tid att det funnits möjligheter att göra en sådan översyn och få med förslaget i statsverkspropositionen eller någon särskild proposition till årets riksdag. Jag ställde en fråga till statsrådet Odhnoff om vi skulle få utredningens förslag på riksdagens bord i år, och jag fick ett svävande svar. Jag beklagar att vi inte fått detta förslag.

Det bör alltså självfallet inte vara någon »risk» att nu fatta beslut om dessa förstärkningar som kommer att utgå på tidigare väl prövade vägar och som också har ungdomsorganisationernas helhjärtade stöd.

Herr talman!

Vi tycker, sade han då, att det är bättre att få ett samlat grepp över hela ungdomsproblematiken sådan den enligt vår förhoppning kommer att presenteras av 1962 års ungdomsutredning. Nu har ungdomsutredningen lagt fram resultatet av sitt arbete, men det samlade greppet från regeringens sida låter vänta på sig. Jag vill i likhet med herr Boo beklaga detta förhållande. Man ursäktar dröjsmålet med att tala om att det statsfinansiella läget tvingar till återhållsamhet, men man tillägger också att det föreligger ett behov av ytterligare bearbetning av de synpunkter och utvecklingslinjer som framkommit vid remissbehandlingen. Det första skälet gäller en avvägningsfråga som man kan ha mycket delade meningar om. För egen del anser jag att det här är fråga om en angelägenhet som måste prioriteras mycket högt vid bestämmande av de statliga utgifterna. Stödet till ungdomsorganisationerna är utomordentligt angeläget. Därför måste vi se till att det slussas över tillräckliga medel till ungdomsarbetet, att vi ger allt det stöd som kan lämnas från statens sida. Beträffande det andra skälet har man anledning fråga varför departementschefen inte sedan remisstidens utgång gjort den erforderliga bearbetningen. Remisstiden utgick dock den 15 september och det var ju inte något överväldigande remissmaterial. Man tycker att det borde ha varit möjligt för departementet att klara den bearbetningen och framlägga förslag till årets riksdag. Men som läget nu är, när inte den bearbetningen har skett och när det inte föreligger något utformat förslag, har vi från vårt håll ansett det riktigt att avvakta, och vi hoppas, att herr Lindholms försäkran att det skall framläggas förslag om ett år skall visa sig stämma med verkligheten.

Herr talman! Jag måste säga att de människor som utan vidare kan fatta beslut i en så omfattande problematik som den ungdomsutredningen har sysslat med är lyckliga människor. Det förutsätter givetvis att de har möjlighet att på ett bättre sätt än vi andra tränga in i alla de problem som man möter där och smärtfritt lösa alla de avvägningsfrågor som otvivelaktigt kommer upp speciellt mot bakgrunden av att det är många remissinstanser som anfört olika meningar. Herr Westberg undrar varför inte utbildningsdepartementet klarat av det här, men det kanske beror på att detta departement är ett av de mest arbetsbelastade departementen. Det har något mer att göra än vad som återfinnes under just den här punkten — det har samtliga övriga anslag under åttonde huvudtiteln jämte det antal extra propositioner som skall behandlas. Eftersom ärendet kom i september då budgetbehandlingen börjar borde det vara förståeligt även för den som tror sig om på ett bättre sätt än vi andra kunna tränga in i problemet, att det kan behövas litet tid för att karilägga det hela och få en samlad lösning. Därför önskar jag i år liksom förra året att vi avvaktar en stor och samlad lösning, som vi får ta ställning till i ett sammanhang, och att vi alltså inte plottrar på olika punkter.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att departementet har tillgång till experter, men jag undrar hur undervisningen i samhällskunskap är i de skolor där herr Westberg är lärare. Denna samling experter skall dock slussa fram sina synpunkter genom en person och den personen får inte sprängas, vilket skulle ske om herr Westbergs idé om arbetsmetoderna vore riktig och tilllämpades. Man kan ju inte helt överlämna åt experterna att skriva statsverkspropositionen, utan den ansvarige departementschefen måste väl också ha möjlighet att tränga in i de olika problemen.